Herr talman! Situationen efter det israeliska valet och den palestinska nationalkongressens beslut kan sägas innebära att den svenska Mellerstaösternpolitiken ställs inför ännu större krav med hänsyn till det sätt vi agerar på. Det är viktigt för oss att vi genom vår politik stödjer de stabiliserande krafter som finns på båda sidor. Det är viktigt att vi tar avstånd från det våld som ockupationsmakten gör sig skyldig till i strid mot folkrättens regler, på samma sätt som det oundgängligen är viktigt att vi tar avstånd från det våld som PLO har utövat och som man eventuellt i framtiden kan komma att utöva. Det är ytterligt viktigt att vi gör klart för den israeliska opinionen att de tankar på en annektering som finns i vissa delar av det israeliska samhället är oacceptabla för de västeuropeiska nationerna, däribland Sverige, och också farliga för den israeliska nationen. Herr talman! Det är viktigt att vi kan förmedla vår hållning vad gäller dessa punkter genom att uppträda i dialog med bägge parter. I det sammanhanget är det också viktigt att vi har klart för oss den bakgrund som denna konflikt är ett resultat av. Man kan säkerligen, herr talman, liksom Per Gahrton gjorde, alltid hitta någon bok eller någon rapport som styrker just det man vill säga. Det skulle inte förvåna mig om Per Gahrton någon gång skulle hävda att det egentligen var sionisterna som beslutade att arabstaterna skulle angripa Israel. Men om man lämnar den typen av förvrängningar av perspektivet åt sidan kan vi ändå se den orsaksbakgrund som bildar det dilemma som alla nationer och folk i Mellanöstern i dag lever i. Herr talman! Fredsprocessen måste få sin start. Detta innebär att vi måste vända oss mot ockupationsmaktens metoder när de går utöver vad som är tillåtet enligt folkrättens regler, men vi måste också inse att en ockupation inte kan upphöra innan en trovärdig fredsprocess har fått sin start. Det finns mot den bakgrunden givetvis anledning att välkomna det som har sagts i Alger och som vi, som Håkan Holmberg underströk, ännu bara tagit del av via media. Det kan mycket väl vara en väg till fredsprocessen. Just därför är det i allra högsta grad viktigt att vi ställer krav på PLO att inte bara indirekt i signaler till den internationella opinionen antyda att man vill erkänna Israel, utan att man också direkt och konkret visar att man organisatoriskt och politiskt är villig och kapabel att leva upp till de krav som ett erkännande av staten Israel ställer. Det är viktigt att skapa klarhet på denna punkt. På samma gång som vi noterar att detta är ett glädjande steg vet vi att vi under de senaste åren har kunnat ta del av en lång rad motstridiga besked vad gäller PLO:s inställning till ett erkännande av staten Israel. Ena dagen har en positiv utsaga applåderats i den internationella opinionen och ibland tagits till intäkt för ännu mer långtgående kritik av Israel, andra dagen har vi från de olika delar av PLO som är mest militanta kunnat uppfatta den motsatta signalen. Det är mot denna bakgrund som det är en viktig uppgift för oss, som vill 25 uppträda som en partner härvidlag, att vi ställer krav på att ett erkännande inte bara sker indirekt och blir en antydan, utan att det omvandlas till konkreta uttalanden och ett konkret agerande. Herr talman! Detta är viktigt eftersom fredsprocessen mycket väl kan ha fått en ny chans genom det som har skett på ömse sidor. Mot bakgrund av fredsavtalet med Egypten vore det nämligen felaktigt att utdöma den regering som i dag bildat politisk majoritet i Israel och denna regerings benägenhet att söka en fredlig lösning. Detta kräver att vi stödjer de stabiliserande krafterna genom att uppträda som partner i en dialog för freden och inte som partner till en av parterna. Det är mot den bakgrunden, herr talman, som det finns anledning att dels med viss måttfull optimism hälsa det besked som har lämnats, dels inse att beskedet innebär ett krav på en svensk Mellanösternpolitik som inte är ensidig utan ställer krav på båda sidor, eftersom det är genom krav på båda sidor som fredsprocessen kan ta ytterligare nya steg.

Herr talman! Det är en stark önskan och förhoppning att alla fredskrafter i Israel skall ta tillfället i akt till en massmobilisering av alla människor i Israel som också längtar efter fred, lugn och stabilitet i området. Jag sade i mitt tidigare inlägg att upphörandet av ockupationen är av central betydelse och att det finns förutsättningar för att bygga upp en palestinsk administration. Jag skulle önska att regeringen agerade för att man i avvaktan på en mer slutlig lösning kunde få en interimistisk lösning av frågan om ockupationen. Det borde finnas möjligheter att inom FN:s ram agera för detta i det nu uppkomna läget, i avvaktan på en definitiv lösning genom en internationell fredskonferens. Vid mitt besök i somras både i själva Israel och i de ockuperade områdena blev jag övertygad om att det finns goda förutsättningar för detta, om ockupationsoch konfrontationspolitiken upphör. När det gäller utrikesministerns svar på mina konkreta frågor vill jag säga att jag är tillfreds med att ansträngningarna för rehabiliteringscentret i 27 Ramallah avancerar. Men jag vill ändå varna och påminna om att man från de israeliska myndigheternas sida tidigare har gjort svårigheter. Jag har själv diskuterat med det israeliska utrikesdepartementet om detta, och jag vill varna för att ta allting för gott — här gäller det verkligen att ligga på. Slutligen när det gäller frågan om frigivningen av Faisal Husseini är jag glad för att utrikesministern nu så uttryckligt uttalade sig. Jag skulle önska att alla partier här i riksdagen gjorde aktioner för att Faisal Husseini genast skall friges. Han spelar en mycket viktig och central roll i den här fredsprocessen. Han är respekterad också på den israeliska sidan som få andra politiker är.

Herr talman! Jag kan börja med att instämma i vad Hans Göran Franck sade om Faisal Husseini. Jag kan också instämma i vad utrikesministern sade om framtidens betydelse. Men historien kan ha betydelse på så sätt att man kan lära av den. Vad jag har velat göra med att anknyta till historien är att varna för att det i ett läge där samma personer som medverkade 1948 nu har regeringsansvaret i Israel kan finnas risk för att de försöker få historien att upprepa sig. Man bör alltså ha en beredskap inför detta. Men det är riktigt att vi aldrig lär bli överens om historien. Därför är det givetvis betydelsefullt att i varje fall fem partier utan reservationer har tolkat PLO-beslutet nu som ett klart erkännande, som det erkännande från PLO:s sida av Israel som man har efterlyst. Det är en väsentlig förändring och en förhöjning, skulle jag vilja säga, av debattnivån i Sverige. Det kan ha sin betydelse, för om en mängd röster hela tiden gör gällande att det där som PLO säger om fred egentligen inte spelar någon roll, man kan inte lita på dem, då ger man den andra sidans hökar en chans att smita undan. Därför är den betydande enighet som nu råder om att PLO-beslutet är ett seriöst fredsbud det kanske viktigaste resultatet av den här debatten. Beträffande erkännande vill jag inte bli tolkad på det sättet att jag här skulle ha ställt ett enkelt krav på ett snabbt erkännande. Jag är ingen anhängare av den erkännandehysteri som ibland har florerat inom solidaritetsrörelsen. Jag tror att ett erkännande, om det visar sig möjligt, skulle vara positivt på många sätt. Men det kan kanske också ha nackdelar. Vad jag efterlyser är att man inom utrikesdepartementet noga beaktar att detta är en unik situation. Här finns en internationell legalitet genom den gamla FN-resolutionen. Här fanns ett FN-mandat som inte har uppfyllts. Här finns en territoriell situation, där även om palestinierna förvisso inte har en fullständig kontroll, inte heller den andra sidan har någon egentlig kontroll. Situationen är alltså inte riktigt jämförbar med en hel del andra situationer. Det är icke heller en exilregering som man har utropat, utan man har utropat en självständig stat, som alltså baserar sig på en en gång antagen FN resolution. Vad jag skulle vilja efterlysa är att man betraktar den här situationen som unik när det gäller erkännandefrågan och i positiv anda prövar om vi relativt snabbt kan få fram någon form av deklaration i den riktningen.

Herr talman! På en punkt vill jag korrigera utrikesministern. Inte heller jag 15 november 1988 har aktualiserat erkännandefrågan för dagen. Jag tror att vi ganska snart kan. mo få anledning att komma tillbaka till den frågan, men i likhet med Per Gahrton tycker jag inte att det är den mest akuta. Man kan hitta olika former för att stödja det palestinska folkets kamp och denna nya stat. Erkännandefrågan ingår naturligtvis som en viktig del, men jag har för dagen inte tagit upp denna fråga. Sedan är jag liksom Sten Andersson glad över den samstämmighet som med ett enda undantag har präglat den här debatten. Fem partier står faktiskt istora drag bakom utrikesministerns deklaration, vilket jag tror är en mycket stor styrka. Det visar att vi håller på att få en ganska bred opinion här i landet när det gäller synen på förhållandena i Mellanöstern och på det palestinska folkets rättigheter. Det är positivt. Apropå vad den sjätte talaren sade vill jag göra en reflexion. Han talade mycket om att man bör avstå från våld. Även jag tycker att man så långt möjligt skall avstå från våld. Jag måste säga att jag är imponerad över att det palestinska folket har förmåga att i mycket stor utsträckning föra sin kamp med icke-våldsmedel. Samtidigt vill jag, herr talman, erinra om att det första som den här riksdagen gjorde när den samlades för ett nytt riksmöte var att välja en krigsdelegation. Den delegationens uppgift är att leda motståndet i vårt land, om landet skulle bli ockuperat, och att göra motstånd med alla medel mot ockupanten, naturligtvis även genom väpnad kamp. Jag tycker inte att det finns någon som helst anledning att moralisera över ett land som är ockuperat och befinner sig i en svår situation, om människorna tillgriper väpnad kamp. Men det palestinska folket har på det hela taget inte gjort detta, utan kampen har utkämpats på andra sätt. Det är i och för sig positivt. Sedan till frågan om erkännande av Israel. Huvudsaken är väl ändå att vi i vårt land kan bidra till att pressa den israeliska regeringen att om inte erkänna en palestinsk regering så åtminstone erkänna existensen av ett palestinskt folk. Detta har inte Israel gjort, och därför tycker jag att det är hyckleri att framträda i denna talarstol och tala om palestiniernas vägran att erkänna Israel och Israels regering, vilket man har gjort — detta med tanke på hur förhållandena är på den motsatta sidan.
Herr talman! Mycket kort. Erkännandefrågan tog jag inte upp i mitt inlägg, eftersom jag förutsätter att Sverige kommer att tillämpa samma praxis som i alla andra sammanhang. Den torde vara självklar även härvidlag. När det gäller våra krav är det viktigt — och det gäller båda sidorna — att dessa uttrycks offentligt vid de internationella samtalen. Här menar jag att regeringen kan göra mer än den hittills har gjort. Fredsprocessen vinner ingenting på att en part blir ensidigt behandlad samtidigt som den andra lätt kan bibringas tron att den får stöd vilka handlingar som än begås. Beträffande Bo Hammars synpunkter på väpnad kamp vill jag säga att det ytligt sett är lätt att hålla med honom, om man från väpnad kamp exkluderar terroraktiviteterna mot civila. Dess värre tror jag att skillnaden mellan mig och Bo Hammar kanske är att båda inte gör den distinktionen.

Herr talman! Först då för klarhetens skull en kommentar beträffande erkännandefrågan. Jag tror — och det är centerns uppfattning — att det är mycket viktigt att vi håller fast vid den tidigare principen att frågan om erkännande inte är ett uttryck för sympati eller något liknande. Det är bara ett konstaterande av att en regering har en suverän kontroll över ett landområde. Skulle vi börja använda erkännande eller icke-erkännande som ett sätt att signalera vad vi tycker om den ena eller andra regeringen och om dess anspråk på att fungera som regering i ett land, skulle vi nog råka i mycket stora svårigheter. Det viktiga är ju att Sverige klart och tydligt slår fast att Sverige anser att det palestinska folket har rätt till en egen stat. Jag tror också att det är viktigt att vi slår fast att en utgångspunkt för diskussionen om en sådan stat bör vara FN:s delningsbeslut, så länge man inte förhandlingsvägen har kommit fram till någon annan typ av gränsdragning. Hur den slutgiltiga lösningen skall se ut måste bli en förhandlingsfråga, som skall avgöras av staten Israel och PLO. Jag vill än en gång understryka vikten av att vi energiskt undersöker möjligheterna att öka det svenska biståndet till de nödlidande på Västbanken. Utrikesministern berörde saken i sitt interpellationssvar. Vi vet inte så mycket än om resultatet av de undersökningar som har gjorts, men jag vill understryka att det faktiskt är mycket viktigt att vi får fram kanaler. En annan fråga som jag tog upp men som utrikesministern inte kommenterade så mycket gäller våra möjligheter att också få andra länder att agera aktivt för en förhandlingslösning av konflikten. Jag tror att det är viktigt att vi via våra diplomatiska kanaler arbetar aktivt för att få en så bred uppslutning i det internationella samfundet som möjligt för att utnyttja den situation som nu har uppstått och för att åstadkomma en förhandlingslösning. Det är uppenbart att en mycket viktig part, kanske svårbearbetad, är USA. Jag tror att USA:s inställning är av avgörande betydelse för händelseutvecklingen i Mellanöstern. Presidentskiftet skapar trots allt något av en ny start, som skulle kunna möjliggöra en större flexibilitet när det gäller USA:s roll i Mellanöstern än den vi har sett hittills.

Herr talman! De flesta som är här tycks ju vara överens om att vi inte kan erkänna regeringar, om de inte har kontroll över ett territorium. Jag tror att det var Bo Hammar som gjorde en kommentar som ändå är värd att notera. Han sade att det som skall erkännas av oss är att det verkligen finns ett palestinskt folk och en palestinsk rätt till självbestämmande. Detta skulle då inte ha uttalats från israeliskt håll. Nu skrevs det emellertid in i Camp David-överenskommelsen att befolkningen på de av Israel ockuperade områdena, dvs. palestinierna, har rätt till självbestämmande. Så denna fråga är väl inte kontroversiell. Det finns emellertid annat. Det är bra att vi är eniga. Förmodligen är fler än fem partier — i själva verket alla partier — eniga om att någonting hoppingivande har inträffat. Man skall emellertid komma ihåg att det finns nyanser, inte minst när det gäller — Prot. 1988/89:24 historieskrivning och liknande saker. Det är kanske värt att inskärpa äveni 15 november 1988 den här debatten att det avgörande hindret under alla år mot en fredsprocess har varit arabsidans ovilja att acceptera Israels rätt att finnas. Det är just därför som vi nu glädjs åt och fäster stora förhoppningar vid det som har skett. Här öppnas förhoppningvis en dörr, precis som det öppnades en dörr när president Sadat gjorde sin uppmärksammade resa till Israel och Egypten bestämde sig för att erkänna Israel som stat. Sten Andersson ställde den 1 maj mycket bestämda krav på PLO just när det gällde erkännandet av Israel. Jag tyckte att det vid det tillfället var välgörande att höra honom. Jag utgår ifrån att Sten Andersson vid de kontakter som nu kommer att tas, bl.a. med PLO, klargör att det råder enighet i denna riksdag, och säkert inom det svenska folket, om att det som har sagts i Alger inte är någonting som man kan börja ta tillbaka. Det får inte bli reservationer och fotnoter utan ett klart erkännande. Jag vill sluta med att säga att det är lika viktigt att hädanefter uppträda så, att man inte stöter bort och alienerar de fredsvilliga krafterna i Israel, de krafter över huvud taget i Israel som det går att resonera med. Det har ibland satts en del frågetecken beträffande delar av Sveriges agerande. Det vore mycket olyckligt om vårt fortsatta agerande bleve sådant att man på israeliskt håll uppfattade det som att vi agerar ensidigt.

Herr talman! Rune Thorén har frågat mig vilka konkreta initiativ som regeringen avser att vidta i syfte att öka tillgången på bostäder för ungdomar för att komma till rätta med den akuta bostadsbrist som råder i många kommuner, enligt Rune Thorén som en följd av den förda koncentrationspolitiken. Låt mig först erinra Rune Thorén om den situation som rådde år 1982 efter sex borgerliga regeringsår. Den vanlige löntagaren hade på de sex åren tappat en månadslön realt sett. Arbetslösheten var rekordhög. Folk hade inte råd att efterfråga bostäder. 40 000 lägenheter stod tomma. Detta är naturligtvis den främsta förklaringen till att nyproduktionen av bostäder sjönk. För att bl.a. ta till vara kunskaperna hos den stora andelen byggnadsarbetare som var arbetslösa — 11,7 procent i december 1982 — intensifierades upprustningsoch ombyggnadsverksamheten. Det blev med den socialdemokratiska politiken fart på Sverige. Reallönerna ökade. Folk fick arbete. Man kunde på nytt efterfråga bostäder. Det ledde till bostadsbrist. I det läget gällde det att öka nyproduktionen. Det har skett. I år kommer i det närmaste 50 000 nya bostäder att påbörjas. Ett högt bostadsbyggande ökar även ungdomarnas möjligheter att få en bostad. Men det räcker inte med generella insatser för att klara ungdomarnas problem. Därför har en rad särskilda åtgärder vidtagits. För att stimulera kommunerna att både i nyproduktionen och beståndet ta fram bostäder som kan efterfrågas av unga har ett särskilt ungdomsbostadsstöd införts i de kommuner där det är brist på bostäder lämpliga för unga. Erfarenheterna från de kommuner som tagit sitt ansvar för de ungas situation genom att utnyttja detta stöd är mycket goda. Det är angeläget att fler kommuner tar initiativ på detta område. Vidare har ett särskilt ungdomsbostadsbidrag införts för att ge ungdomar bättre möjlighet att efterfråga en bostad. fr.o.m. den 1 januari 1989 är detta bidrag obligatoriskt i alla landets kommuner. Den särskilda ungdomsboendedelegationen har tagit initiativ och gett bidrag till projekt för fler bostäder åt unga i kommunerna. Riksdagen har också på förslag av regeringen beslutat om en ny lag om kommunal bostadsanvisningsrätt, som ger kommunerna bättre möjlighet att ställa lediga lägenheter till bostadsförmedlingens förfogande. Det ankommer nu på kommunerna att utnyttja denna möjlighet som infördes den 1 januari 1988. Ytterligare åtgärder har nu initierats. Jag har tillsatt en särskild arbetsgrupp med uppdrag att undersöka bl.a. om övernattningslägenheter främst i Stockholmsområdet kan omvandlas till permanentbostäder. Gruppen skall också se över möjligheterna att hindra att bostadslägenheter används som kontor. Arbetsgruppen har redan börjat arbeta. Jag räknar med att den skall vara färdig inom några månader. förbehålls fysiska personer. Enligt vad jag har inhämtat kan förslag från utredningen väntas under vintern. Regeringen har vidare ytterligare skärpt de begränsningar av annat byggande än bostadsbyggande som infördes år 1986. Skärpningarna görs för att öka bostadsbyggandet i områden med brist på bostäder och för att minska överhettningen på byggmarknaden. Sålunda har de gällande begränsningarna för byggverksamheten i Stockholmsoch Göteborgsområdena förlängts till att avse även år 1990. De delegationer som inrättats för nybyggandet av bostäder i dessa områden har fått ökade möjligheter att påverka byggandets inriktning. Samtidigt har arbetsmarknadsstyrelsen fått i uppdrag att i övriga delar av landet under år 1989 begränsa annat byggande än bostäder till 95 96 av 1988 års volym. Vidare har snäva ramar satts för långivningen till ombyggnad av bostäder i landets olika regioner. Slutligen har regeringen för att ytterligare främja nyproduktion av bostäder i den nyligen avlämnade ekonomisk-politiska propositionen föreslagit riksdagen att de subventioner som lämnas vid ombyggnad av bostäder tills vidare skall minskas. Som framgår av vad jag har sagt har en lång rad initiativ tagits för att vi skall komma till rätta med de obalanser vi nu har på bostadsmarknaden. Jag räknar med att senare återkomma till riksdagen i dessa frågor. Det är avslutningsvis min övertygelse att de olika åtgärder som jag nu har redogjort för skall ge väsentliga resultat för både ungdomar och andra bostadssökande.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret på min interpellation. Att man lägger skulden för den dåliga konjunkturen under slutet av 70-talet på de borgerliga regeringarna och tillskriva sig själv äran av en förbättrad konjunktur på 80-talet har vi hört förut här i kammaren. Detta är säkerligen ingenting som för den här frågan framåt. Jag vill nöja mig med att konstatera att det faktiskt hade funnits 60 000 fler lägenheter här i landet om ni fortsatt att bygga i den takt som Fälldinregeringen gjorde. Men en historieskrivning hjälper säkerligen inte våra ungdomar, och jag hoppas att jag och bostadsministern ändå är överens om att det är åtgärder som kan hjälpa bostadslösa ungdomar som måste till. Det borde den förutvarande ungdomsministern ha både känsla för och speciella kunskaper om. Vi konstaterar också av svaret att vi är överens om vissa saker, bl.a. att vi skall försöka få bort s.k. övernattningslägenheter, speciellt här i Stockholmsområdet. Det är en fråga som centern tidigare har motionerat om. Vi är också överens om att försöka minska överhettningen på byggmarknaden i våra storstadsområden. Fortsätt bara, herr bostadsminister, att gå på våra förslag. Vi har exempelvis föreslagit ett särskilt bosparande genom inrättandet av personliga investeringskonton. Vi har varnat för att i alltför stor utsträckning slå ihop smålägenheter. Vi har verkat för att man skall bygga flera smålägenheter och även små hus innehållande lägenheter för ungdomar. Bra exempel på detta finns bl.a. i Upplands Väsby. Vi har föreslagit särskilda stimulansbidrag till kommuner som bygger små lägenheter. I likhet med vad bostadsministern anger i svaret vill vi stoppa kontoriseringen. I vår ungdomsmotion har vi också föreslagit att vindar i högre grad skall byggas om till bostäder. Här finns dock ett bekymmer, som jag vill ta upp i denna interpellationsdebatt: Många fastighetsägare är villiga att bygga om såväl vindar som platta tak till bostäder men anser sig förhindrade, därför att de upplever att detta skulle vara förenat med hisstvång. Jag kan ge ett exempel från Göteborg, där ungdomsbostadsstiftelsen Ungbo gick ut med en enkät till fastighetsägarna om möjligheterna att bygga om vindar och tak. Man fick 90 positiva svar. Detta skulle ha gett ett tillskott på i runda tal 1 000 lägenheter, men risken är att kanske inte en enda av dessa kommer att byggas därför att man tycker att hisskravet gör det för dyrt. Bostadsutskottet har i dag diskuterat kravet på hiss. Enligt nu gällande bestämmelser ankommer det på kommunerna själva att pröva om man skall kräva hiss eller inte. Tyvärr uppfattar många kommuner det så att PBL kräver hiss. Jag tycker därför det vore bra om bostadsministern i debatten här idag klargjorde att något sådant absolut krav inte har fastställts av riksdagen. Ett kommunalt bostadsbolag i Göteborg kan bygga om sina platta tak i Västra Frölunda. Det skulle bli 70 ungdomsbostäder. Men krävs det hiss anser man att det blir för dyrt. Husen har redan i dag åtta våningar, så det finns alltså redan mängder av lägenheter som har hiss. Jag tror som sagt det vore bra om bostadsministern ville ge ett sådant klarläggande besked. Det råder inga oklarheter mellan mig och bostadsministern, men enligt vad jag har erfarit upplever folk som har att besluta om sådant här att det finns ett beslut av riksdagen som kräver hiss. Det finns det ju inte, och det tycker jag bostadsministern skulle intyga. I svaret säger bostadsministern att regeringen vill ytterligare främja nyproduktionen genom att minska ombyggnaden. Som jag har angett tidigare tycker jag det är bra i vissa delar, men i andra delar är jag orolig för att det kommer att vara negativt. Bl. a. vet jag att kommuner som håller på att bygga om skolor till ungdomsbostäder kanske nu kommer att avstå från detta, och det vore ju trist. Till sist, herr talman, vill jag säga att en bra regionalpolitik är viktig. Inte minst som centerpartist och storstadsbo vill jag framhålla att en bra regionalpolitik är någonting som alla i landet har nytta av, också vi i storstaden. Jag är medveten om att inte bostadsministern själv svarar för regionalpolitiken, men han har säkert möjligheter att påverka ställningstagandena inom regeringen så att den förbättras. Det skulle förbättra bostadssituationen inte minst för våra ungdomar.

Herr talman! Jag tycker det finns all anledning att kommentera det som bostadsministern har sagt i svaret på den här interpellationen om ungdomarnas bostadsproblem. Jag tror alla är medvetna om att det är ett väldigt stort problem i dag, inte minst i storstadsregionerna. Bostadsministern redovisar i sitt svar en mängd regleringar och bidrag som genomförts av den socialdemokratiska regeringen, och han aviserar ytterligare regleringar på olika områden. Problemet är att de här regleringarna inte har underlättat för ungdomarna; det är faktiskt tvärtom. Just det faktum att bostadsmarknaden hör till de mest genomreglerade sektorerna i samhället är grundorsaken till att framför allt ungdomarna har fått stora problem på bostadsmarknaden. I Sverige är det nämligen politiker som bestämmer om det skall byggas, när det skall byggas, var det skall byggas och i detalj hur det skall byggas. Det finns mycket man kan angripa i detta regelsystem. Jag vill nämna ett litet exempel: de politiska direktiven för vad man kallar en ”fullvärdig bostad”. En sådan bostad skall ha ett visst minsta antal kvadratmeter för att över huvud taget få byggas. Nu har jag förstått att med de nya byggbestämmelser som diskuteras i planverket kommer man så småningom inte att få bygga lägenheter som är mindre än 45 kvadratmeter. Sådana regler har vi haft tidigare. De har gjort att få smålägenheter har byggts. Det är också ett stort problem. Talet om ”den fullvärdiga bostaden” med ett visst antal kvadratmeters rumsyta har faktiskt fått till följd en formlig masslakt av små lägenheter i det befintliga bostadsbeståndet. Det är nämligen så att via lagar och subventioner har framför allt socialdemokraterna medverkat till att de facto över 180 000 smålägenheter har försvunnit enbart genom lägenhetssammanslagningar i Sverige. Bara i Stockholmsområdet har under de senaste åren 13 500 smålägenheter försvunnit. Alla dessa lägenheter som har försvunnit har inte bostadsministern nämnt, trots att detta är en av huvudanledningarna till att just ungdomarna har problem, eftersom de i mycket stor utsträckning efterfrågar mindre lägenheter. Faktum är att ungdomarnas problem är ett direkt resultat av den bostadspolitik man har fört. Det finns konkreta åtgärder som vi moderater gärna skulle vilja genomföra för att underlätta för ungdomarna att få bostad. De är många, men jag tänker nu koncentrera mig till tre. 1. Vi tycker att man skall ta bort de styrande reglerna vad gäller ”den fullvärdiga bostaden”. På det sättet skulle vi få fler smålägenheter i nyproduktionen, och vi skulle också få stopp för den sammanslagning av smålägenheter i det befintliga bostadsbeståndet som sker. 2. Vi vill ta bort kravet på att man måste installera hiss vid vindsinredningar. Rune Thorén tog också upp detta. Om man slopade det kravet, skulle man kunna tillföra några tusen nya smålägenheter, inte minst för ungdomar. 3. Vi vill komma åt de resonemang som har förts från regeringens sida och som vi anser vara ett direkt nedvärderande av ungdomarna som grupp på bostadsmarknaden. Genom det speciella ungdomsbostadsstödet har man bl.a. mer eller mindre uppmanat kommunerna att inte ge myndiga ungdomar samma rättigheter och samma möjlighet att få ett förstahandskontrakt på en bostad som andra medborgare har. De riskerar då att slängas ut från sin bostad med speciellt ungdomskontrakt den dag de fyller 25 år. Jag skulle vilja fråga bostadsministern om han är beredd att genomföra de tre konkreta förslag jag har fört fram här, och om så ej är fallet varför han inte vill göra det: ta bort de styrande reglerna vad gäller ”en fullvärdig bostad”, ta bort kravet på att installera hiss vid vindsinredningar och ta bort styrningen från regeringsmaktens sida vad gäller speciella ungdomskontrakt, där man inte ger myndiga ungdomar samma rättigheter som andra myndiga medborgare. Jag tror att de här tre åtgärderna, tillsammans med en allmän avreglering av bostadsmarknaden, skulle underlätta för ungdomar att få en egen bostad.

Herr talman! Jag är naturligtvis, i likhet med de andra tre talarna som varit uppe i debatten, helt klar över behovet av åtgärder för att söka avhjälpa den bristsituation som finns när det gäller bostäder till ungdomar. Jag har i mitt svar till Rune Thorén redovisat den räcka av åtgärder som regeringen har satt in. Jag vill understryka att det är viktigt att vi kan upprätthålla en hög nyproduktion av bostäder. Det medverkar till att lösa problemen för många unga. Jag vill också stryka under att det enligt vår mening inte räcker med en hög nyproduktion, utan det krävs särskilda åtgärder för att lösa just de speciella problem som den står inför som skall ta sig in någonstans där andra redan befinner sig. Ungdomar skall ta sig in p&'en bostadsmarknad där vuxna har sina bostäder. Det är därför vi har presenterat en rad olika åtgärder, som vi tyvärr inte har fått stöd för ifrån andra partier. Rune Thorén talar om att man från centerns sida har varnat för sammanslagningar av smålägenheter. Jag vill bara stillsamt erinra om att en stor mängd hopslagningar av smålägenheter till större lägenheter vid ombyggnadsarbeten gjordes under de borgerliga regeringsåren. Under vissa av dessa år försvann ungefär 30 20 av lägenheterna i samband med ombyggnader. Motsvarande siffra är nu nere på omkring 7 9o. Jag vill också framhålla att de stimulansbidrag till kommunerna på 30 000 kr. för en liten lägenhet som centern pläderat för ger en hyressänkning på ungefär 800 kr. på ett år. Vårt särskilda ungdomsbostadsstöd ger ungefär 2 400 kr. i hyressänkning på ett år. Man kan bara ställa sig frågan: Vilket är ungdomarna mest betjänta av? Naturligtvis är de mest betjänta av att få en sänkning av hyran med 2 400 kr., jämfört med centerns 800 kr. Jag vill dock gärna hälsa centern välkommen att tillsammans med oss ge ett rejält stöd till ungdomarnas boende, så att de får lägre hyreskostnader. Jag kan bara beklaga att den räcka av åtgärder som socialdemokraterna i Stockholms stadshus för en tid sedan presenterade icke kunde få ett sådant stöd att man kunde genomföra dem. Däri ingick såväl den sorts bidrag och stimulanser som jag nu har nämnt som ett slags dammsugning av det befintliga bostadsbeståndet i Stockholmsområdet, i likhet med den man har gjort i Göteborg för att plocka fram för ungdomarna lämpliga bostäder som man i dag inte kommer åt. Hisskravet är en fråga om tillgänglighet. Vi får akta oss för att gå dithän att vi generellt avskaffar det som skall göra bostäder tillgängliga för människor med handikapp. Däremot har, som Rune Thorén mycket riktigt påpekade, kommunerna enligt planoch bygglagen möjlighet att göra avsteg från detta krav vid särskilda tillfällen. Det Jan Sandberg och hans partikamrater har presenterat när det gäller stimulanser för att ungdomar skall få bostäder skulle jag, i Jan Sandbergs ställe, inte ha gjort något försök att framhålla. De har förordat att ungdomsbostadsbidraget skall försvinna. De har förordat att ungdomsbostadsstödet skall avskaffas. De har vidare förordat att hyrorna skall marknadsanpassas, dvs. fastighetsägare och uthyrare av andrahandslägenheter skall kunna sko sig på ungdomars bekostnad. De vill dra ned på byggandet av hyreslägenheter och i stället bygga bostadsrätter och villor som kräver stora kontantinsatser. Det hjälper inte ungdomarna. De vill att antalet för ungdomar lämpliga hyreslägenheter skall minska genom att allmännyttans hyreslägenheter säljs ut osv. Jag tror, Jan Sandberg, att det är viktigt för ungdomarna att det finns kvar vissa former av återhållande effekter, så att det blir möjligt för ungdomar att efterfråga bostäder. Det vore förödande för ungdomar om marknadskrafterna fritt skulle få florera. Jag tror också att det är nödvändigt att man gör särskilda insatser för att klara ungdomars situation på bostadsmarknaden.

Herr talman! Jag tackar för den komplettering av svaret som bostadsministern gav. Jag tolkar — eller vill i varje fall tolka — bostadsministern så, att vi när det gäller hisskravet egentligen är ganska överens, dvs. att detta ankommer på kommunerna. Det exempel jag tog från Göteborg gällde 12-13 stjärnhus med 8 våningar. Om man lägger på ytterligare en våning och den i stort blir hisslös — jag säger inte helt, för man kan naturligtvis komplettera på några ställen — så borde det ändå ligga inom ramen för vad riksdagens majoritet har uttalat. Jag hoppas att vi är överens om det. Jag delar alltså bostadsministerns uppfattning att vi självfallet inte skall påpeka direkt för kommunerna hur de skall besluta. Men tyvärr har man ute i många kommuner uppfattat det så, att PBL i dag innehåller ett generellt hisskrav. Däremot saknar jag i bostadsministerns komplettering något om behovet av en aktiv regionalpolitik. I min interpellation har jag angripit den koncentrationspolitik som har förts sedan socialdemokraterna övertog regeringsansvaret 1982 och som egentligen har förorsakat mycket av de bekymmer vi har i dag. Sedan vill jag påminna om vad jag sade tidigare i mitt tack till bostadsministern — att vi utöver detta med lägenheter har föreslagit en hel del i riksdagen, t.ex. bosparande för ungdomar. Jag skulle tro att det för ungdomar i dag skulle göra mycket när det gäller nettohyran om man genomförde vårt bosparande och dessutom såg till att det byggdes flera små lägenheter utan en del av de krav som i dag ställs. Då skulle nettot för ungdomar som fick sådana bostäder bli betydligt bättre än med det bidrag som i dag ges från den socialdemokratiska regeringen. Men det är som sagt bra att vi är överens om bl.a. hisskravet, och jag förutsätter att det blir litet bättre skjuts när det gäller den frågan ute i kommunerna, så att vi kan utnyttja ombyggda vindar och tak.
Herr talman! Bostadsministern redovisar de särskilda åtgärder som hade föreslagits. Vi kan konstatera att det ursprungligen förekom bidrag och styrande regler för att man skulle göra sig av med smålägenheter i det befintliga bostadsbeståndet. I nästa stund införs bidrag — som bostadsministern var inne på — för att man inte skall göra sig av med dessa smålägenheter och för att man skall skapa speciella bostäder för ungdomar. Problemet är att det kostar pengar och att det blir byråkrati. Och i samband med det speciella ungdomsbostadsbidraget har man gett kommunerna möjlighet att lägga till ett krav — att ungdomarna inte skall få besittningsrätten när det gäller dessa bostäder. Det är alltså normerna och bidragen som gjort att ungdomarnas situation på bostadsmarknaden blivit allt sämre. Marknadskrafterna skall råda om moderaterna får bestämma, säger bostadsministern. Nej, inte helt och hållet, men gärna litet mer marknadskrafter! Vad är egentligen marknadskrafter? Det är att man har en marknad, även på bostadsområdet, som i mycket större utsträckning anpassas till vad människorna efterfrågar, och i mindre utsträckning anpassas till vad vi politiker anser vara bäst. När det gäller hisskravet och den nya planoch bygglagen måste väl bostadsministern i varje fall hålla med om att det har blivit betydligt svårare för kommunerna att göra avsteg från hisskravet. Sedan fick jag inte riktigt svar på alla frågor som jag ställde till bostadsministern. Det gäller talet om fullvärdig bostad och det faktum att det genom lägenhetssammanslagningar har försvunnit över 180 000 smålägenheter — att ställa i relation till de 130 000 ungdomar som i dag står i bostadskö. Bostadsministern måste ändå kunna säga ifrån att detta inte var bra — sådant här måste vi förhindra. Vi moderater har många olika konkreta krav som vi vill att man skall uppfylla för att förbättra inte minst ungdomarnas situation på bostadsmarknaden. Man skall sluta med att stimulera sammanslagningen av smålägenheter, man skall göra det lättare att frångå kravet på hiss vid vindsinredningar m.m. Vi vill också underlätta nybyggande, och det kan ske exempelvis genom att man understödjer i stället för motarbetar småhusbyggandet. Varje familj som flyttar in i ett småhus lämnar ju kvar en bostad i det befintliga beståndet, som ungdomarna i slutet av kedjan kanske kan komma i åtnjutande av. Det finns regler som förhindrar att fastighetsbolag bygger på egen mark, vilka bör avskaffas, och vi behöver avreglera byggnormerna, så att vi kan få ned hyreskostnaderna. Därvidlag finns faktiskt intressanta exempel från ministerns hemkommun. Det handlar vidare om att få i gång en naturlig rörlighet på bostadsmarknaden för att den vägen skapa nya bostäder. I dag finns ju olika former av flyttskatter när det gäller ändring av bostäder. Det är alltså en mängd åtgärder som vi moderater vill vidta. Dess värre har de förslag som socialdemokraterna lagt fram och genomfört snarare gett motsatt effekt och försvårat ungdomarnas situation.

Herr talman! Ett bostadssparande för ungdomar, med speciellt förmånliga villkor, infördes av riksdagen i våras, Rune Thorén. När det gäller möjligheterna att bygga lägenheter med vissa avsteg från gällande krav är det faktiskt på det sättet — Jan Sandberg var inne på detta i slutet av sitt inlägg — att man har gjort försök i olika kommuner. Rune Thorén nämnde försök som genomförts i Upplands Väsby. Jag kan för min del nämna att man i de fribyggen som skett i Tyresö, där man just genom vissa avsteg från byggnormen — man har sänkt takhöjden något, man har installerat dusch i stället för bad o.d. — lyckats pressa ner inflyttningshyrorna ganska avsevärt. Detta tycker jag är intressanta exempel, som man kan arbeta med. Jag menar inte att vi skall bygga dåligt — vi skall vidmakthålla en bra standard i byggandet, för de bostäder som produceras skall förhoppningsvis finnas kvar under lång tid framöver. Däremot kan det föreligga förutsättningar att genom den här sortens undantag, som alltså kan initieras, göra sådana avsteg att man kan motverka den våldsamma kostnadsutveckling som vi nu har. Det är denna kostnadsutveckling som är det stora bekymret för oss i dagsläget; jag betraktar den som ett hot mot nyproduktionen av bostäder. Förhållandena är desamma i Göteborgsområdet, i Stockholmsområdet och i en lång rad av landets kommuner. De åtgärder som regeringen presenterade för ett tag sedan och som riksdagen skall ta ställning till har till syfte att dämpa överhettningen och motverka den våldsamma kostnadsutvecklingen. Jag vill inför kammaren gärna upprepa det som jag sagt till företrädare för näringen, att om dessa åtgärder inte leder till att vi får i gång en nyproduktion av bostäder till priser som länsbostadsnämnderna kan acceptera och som alltså är sådana att människor har råd att bo i bostäderna, får man vidta ytterligare åtgärder. Till Jan Strömdahl vill jag när det gäller bostadsförmedlingarna och bostadsanvisningslagen säga att en skärpning av bostadsanvisningslagen trädde ju i kraft den 1 januari. Kommunerna har alltså haft drygt tio månader på sig att hantera denna lag, och jag hoppas i likhet med Jan Strömdahl att allt fler kommuner skall använda sig av de möjligheter som lagen ger. Jag kommer på nyåret att föranstalta om en utvärdering av hur lagen har tillämpats. Jag menar, i likhet med Jan Strömdahl, att det är nödvändigt att förbättra bostadsförmedlingarnas förutsättningar och möjligheter i alla de kommuner där de finns. Och den främsta förutsättningen för att en bostadsförmedling skall kunna fungera är naturligtvis att den har bostäder att förmedla. Jag vill även instämma i det som Jan Strömdahl sade om den arbetsgrupp som jag har tillsatt för att se över bostadssituationen främst i Stockholmsområdet men även i andra storstadsområden där det finns övernattningslä genheter. Avsikten är att gruppen skall arbeta snabbt och snabbt ta fram förslag. Sedan får vi se hur dessa skall hanteras. Jag vill än en gång till Jan Sandberg säga att jag inte vet varifrån han har fått uppgiften om 180 000 smålägenheter. Vad jag däremot vet är att betydligt fler små lägenheter slogs ihop till stora lägenheter under de borgerliga regeringsåren än vad som skett sedan dess. Under vissa år försvann 30 96 av de lägenheter som var föremål för ombyggnadsverksamhet. Det var naturligtvis främst små lägenheter som försvann. I dag är den andelen nere i ungefär 7 Io. Jag tror också att det är mycket viktigt att man gör klart för sig att alla de förslag som moderaterna presenterat och som gäller avreglering, borttagande av marknadsanvisningsbestämmelser, m.m. skulle, om de genomfördes, omedelbart leda till ytterligare kostnadsökningar. Marknadskrafternas spel skulle slå ut stora grupper när det gäller möjligheten att få tag i en bra bostad. Inte minst skulle ungdomar drabbas mycket hårt. Jag vill stryka under att regeringen kommer att göra allt för att hålla en stor bostadsproduktion i gång och till sådana kostnader att det blir möjligt för människor att efterfråga bostäder. Regeringen kommer att göra allt för att underlätta för ungdomar att få tag i en bostad, för att se till att de kommer in på den bostadsmarknad där de måste ha samma rätt att ställa krav på en bostad som andra har.

Herr talman! Jag vill än en gång till bostadsministern uttrycka min tacksamhet. Jag är mycket nöjd med hans kompletterande svar då han sade att han skall försöka dämpa kostnadsutvecklingen och att det egentligen är detta som är det stora bekymret. Jag är alltså nöjd med bostadsministerns agerande i detta sammanhang. Men bostadsministern är inte bara bostadsminister. Han ingår också i en regering. Jag vill därför understryka vikten av att regeringen vidtar åtgärder för att förbättra situationen för ungdomar på bostadsmarknaden i storstadsregionerna. Det gör man genom att se till att det blir bättre villkor för småföretagarna ute i landet, genom att göra större insatser för att förbättra vägarna, genom att göra större satsningar på järnvägar, m.m. När man åker mellan Arlanda och Stockholms innerstad verkar det som om alla byggkranar är koncentrerade till detta område. Detta föder i sin tur behov av bostäder, ökar kostnaderna för ungdomar, osv. Därför vill jag till Ulf Lönnqvist som ledamot i regeringen — inte bara som bostadsminister — vädja att han ser till att det förs en bättre regionalpolitik, så att man kan minska trycket på Stockholmsoch Göteborgsområdena. Man kommer inte till rätta med den kostnadsutveckling som enligt bostadsministerns uppfattning, vilken jag delar, är roten till det onda och till de problem som finns med många bostadslösa ungdomar, förrän man klarat av detta.

Herr talman! Till höstarnas begivenheter här i kammaren hör en rad debatter om lagarna på arbetsmarknaden. Så även i år, och vi börjar i dag med lagen om anställningsskydd, i dagligt tal förkortad LAS. Tlikhet med tidigare år har vi moderater i vår januarimotion föreslagit dels en översyn av lagen i sin helhet, dels förändringar på en del punkter. Jag skall inte i dag trötta kammaren med att gå igenom våra ändringsförslag. De har under de gångna åren debatterats grundligt, och var och en kan i betänkandet, liksom i vår motion, ta del av våra synpunkter. Syftet med dem är liksom tidigare att undanröja otympligheter och hinder för en väl fungerande arbetsmarknad. Det råder enighet om att det krävs vissa regler som ger de anställda grundläggande rättigheter, framför allt i samband med förändringar på arbetsplatsen. Däremot råder inte samma enighet då det gäller effekten av lagstiftningen på de enskilda anställdas situation resp. på arbetsmarknaden i stort. LAS tillkom i första hand för att skydda äldre och handikappade mot utslagning från arbetsmarknaden. Det kan starkt ifrågasättas om detta syfte har uppnåtts. 345 000 förtidspensionärer tyder snarare på motsatsen. Det är betänkligt att man av en rad olika studier och analyser kan utläsa att arbetsmarknadens förmåga att anpassa sig till nya förhållanden lämnar mycket övrigt att önska. Inte minst framgår detta av Långtidsutredningen 87. De nuvarande positiva sysselsättningstalen kan inte dölja den långsiktiga tendensen mot ett ökande antal människor utanför den reguljära arbetsmarknaden också under högkonjunkturer och mot långa arbetslöshetstider. De kan inte heller dölja den långsiktiga ökningen av förtidspensionärer, arbetshandikappade, deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsade anställningar. Inte heller kan de dölja det växande problemet med att finna arbetstagare som vill och kan ta de lediga jobben. Bristen på arbetskraft framhålls av många som det största hindret för svenskt näringslivs konkurrensförmåga och expansion. Detta är allvarliga problem för svensk ekonomi med dess stora beroende av vår förmåga att konkurrera på världsmarknaderna. Det måste vara något grundläggande fel på ett samhälle som inte förmår att i tillräcklig utsträckning bereda arbete på den reguljära arbetsmarknaden åt stora grupper, samtidigt som man på arbetsplatserna har ett skriande behov av personal. T.o.m. i Norrbotten klagar man nu på personalbrist inom vissa kategorier. Orsakerna är många: skatteoch bidragssystemets marginaleffekter, utbildningens inriktning och kvalitet, lönestrukturen, demografiska förhållanden m.m. En annan orsak är de effekter lagarna på arbetsmarknaden har, bl.a. lagen om anställningsskydd. LAS utgår ifrån att arbetstagarna är utbytbara mot varandra oberoende av individuella förutsättningar och önskemål och arbetsuppgifternas krav. Den utgår också ifrån att samtliga arbetsgivare har samma förutsättningar att i alla situationer motsvara lagens krav på anställningstrygghet, oberoende av verksamhetens art, omfattning och ekonomi. lagstiftning, framför allt beträffande arbetstid och ledighet, har inte beaktats. Prot. 1988/89:25 Inte heller har lagstiftningens effekter på arbetsgivarnas benägenhet att 16 november 1988 anställa personal beaktats. Återkommande undersökningar visar at ALSär ett hinder för framför allt mindre företags vilja och förmåga att nyanställa Anställningsskydd eller öka personalstyrkan. Man kan också fråga sig vilken roll LAS har haft för vikarieeländet inom framför allt den offentliga sektorn. Trygghetssystemet har ökat polariseringen på arbetsmarknaden. Vi har fått såväl inlåsningssom utstötningseffekter. Vi har fått ett A-lag med alla de rättigheter lagar och avtal ger och ett B-lag som saknar de flesta sådana rättigheter. Utvecklingen har också fört med sig att det på många arbetsplatser har blivit allt svårare att organisera arbetet i vettiga former och att sätta ihop arbetslag som fungerar på att rationellt sätt. På senare år har vi också sett att personalen på många håll reagerar mot dessa olägenheter. Det är ju den som får ta stötarna när verksamheten inte fungerar. Dessa problem har i mycket hög grad drabbat den offentliga sektorn, framför allt de personalintensiva verksamheterna inom vård och omsorg. De kan mycket väl utgöra en stor del av förklaringen till den negativa produktivitetsutvecklingen. Utvecklingen är särskilt olycklig i en tid då hela samhället ställs inför stora krav på förmåga att ta vara på de möjligheter ny teknik och ett internationaliserat tjänste-, informationsoch kunskapssamhälle ger. Vi står inför utmaningar som borde sporra oss till att tänka offensivt i stället för att hålla fast vid en lagstiftning som kommit att utgöra ett hinder för att svenska arbetstagare, företag och förvaltningar skall kunna möta framtidens krav och förväntningar. Det är i förändringar framtidens möjligheter finns. Det är genom förändringar som framtidens arbetsplatser skall kunna erbjuda utvecklingsmöjligheter i trygga och säkra jobb. Stagnation kan aldrig någonsin ge trygghet. I den mån lagen om anställningsskydd leder till stagnation motverkar den således sitt syfte. Det är mot den bakgrunden vi moderater har begärt en genomgripande analys av effekterna av lagstiftningen och förslag till regler som sätter arbetsmarknadens funktionssätt främst, samtidigt som arbetstagarna garanteras ett skydd mot obillighet i anställningsförhållandet. Samtidigt anser vi att det är nödvändigt att arbetsmarknadslagarna förenklas. De är i dag mycket omfattande och komplicerade. Såväl arbetstagare som arbetsgivare och fackliga ombud har avsevärda svårigheter att behärska lagar och avtal i alla detaljer. Det har visserligen varit till glädje för landets jurister, men det var kanske inte i första hand det som var lagarnas syfte. Regeringen har länge varit medveten om dessa förhållanden men har varit påtagligt trög med att göra någonting för att förbättra situationen. Folkpartiet och centern kommer som framgår av de särskilda yttrandena att stödja ett förslag till allmän översyn av de arbetsrättsliga lagarna. Vi moderater har hittills nöjt oss med att begära en översyn av LAS, men ser givetvis en poäng i att utvidga översynskravet till hela detta komplexa område. Det är ett rimligt krav med hänsyn till de stora, delvis omvälvande förändringar på arbetsmarknaden som skett sedan lagarna först såg dagens ljus. I konsekvensens namn borde rimligen folkpartiet och centern då också 53 stödja vårt krav på översyn av LAS. Översynskravet är rimligt också av ett annat skäl. Utskottsmajoriteten har år efter år hänvisat till pågående översynsarbete i regeringens kansli. Enligt de informationer utskottet inhämtat inför detta betänkande existerar inte någon sådan översyn. Det är bara att konstatera att regeringspartiet har visat riksdagen en påtaglig nonchalans, när den år efter år hänvisat till ett översynsarbete som de facto inte pågår, något som den rimligen måste ha varit väl medveten om. Samtidigt måste ju det förhållandet att socialdemokraterna har hänvisat till en sådan översyn innebära att man anser att en sådan behövs. Herr talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! 1970 och 1980-talens stora arbetsrättsliga reformer har nu ganska många år på nacken. Lagarnas syfte var att stärka arbetstagarnas ställning, ge trygghet i anställningen och ge ett större inflytande över den egna arbetssituationen och arbetsplatsen. Sett över den tid som dessa lagar har varit i kraft, kan man väl påstå att de i stort har motsvarat sitt syfte. Både offentliga och privata arbetsgivare har naturligtvis fördel av att kunna ta till vara de anställdas erfarenheter och kunnande på ett så fullödigt sätt som möjligt. Centerpartiet stod och står bakom denna målsättning och vill snarast försöka förbättra och förfina en del av dessa lagar. Under den tid som lagarna har varit i kraft har det dock rests krav på ett antal förändringar inom vissa områden. Tidigare talare har berört en del områden, och jag skall inte upprepa dem. Jag vill emellertid peka på några punkter där vi från centerpartiet anser att behovet av förändringar är motiverat. Innan jag går in på dessa punkter finns det dock anledning att påminna om det samhällsklimat, det politiska klimat, som rådde i mitten av 1970-talet när dessa lagar infördes. Socialdemokratin hade då, kanske i betydligt större utsträckning än nu, en övertro på stora organisationer och stora företag. Jag tror att den övertron i ganska stor utsträckning präglar även denna lagstiftning. Exempelvis medbestämmandelagen var i sin ursprungliga form mycket otymplig såsom den tillämpades. Hanteringen har, efter allas önskemål, blivit betydligt mer praktisk sedan dess. En anpassning till mera flexibilitet, utan att den grundläggande tryggheten förloras när det gäller anställningsskyddslagen, är ett önskemål som, trots att det har upprepats och framförts i en rad riksdagsmotioner, hittills tillbakavisats av den socialdemokratiska majoriteten. Utvecklingen under 1980-talet har ju annars kännetecknats av ett betydande omtänkande i ekonomiska sammanhang från socialdemokraterna och från regeringshåll. Sedan industrikrisens år har man från den kanten fått en större förståelse för de små företagens betydelse och deras särprägel liksom för behovet av mera marknadsfunktion i näringslivet. Detta har kanske klarast uttryckts av finansministern. Arbetsmarknaden och dess villkor är en del av denna process. Mot den bakgrunden är det litet svårförståeligt att socialdemokraterna i utskottet vill avslå den egentligen ganska hovsamma motion om en översyn av LAS, m.fl. lagar, som Börje Hörnlund m.fl. har väckt. Vi från centerpartiet föreslår alltså en allmän översyn av den arbetsrättsliga lagstiftningen. Det arbetet bör bedrivas med en bred förankring och ges en parlamentarisk medverkan. Detta yrkande finns i motion 1987 89:25 «mindre företagen och till de enskilda individerna. 16 november 1988 «En revidering av MBL är också önskvärd. I denna lag borde det göras en klarare gränsdragning än vad som för närvarande är fallet beträffande den politiska styrelsen och de fackliga intressena. Varken arbetsgivareller arbetstagarorganisationerna skall genom lagstiftning ges möjligheter att delta i den rent politiska processen. De skall inte utöva ett dubbelt inflytande i sina korporativa roller. Beträffande provanställning, som tas upp i reservation 10, anser vi i centerpartiet, i likhet med tidigare talare, att en lagstadgad minsta tid på sex månader för provanställning bör kunna mildra en del av de negativa effekter —trögheter och inlåsningseffekter — som en för stel tillämpning av dagens lag kan ge. Vi avser med detta förslag att i första hand göra det lättare för ungdomar att göra sitt inträde på den ordinarie arbetsmarknaden. Jag tror att de flesta av oss vid olika tillfällen från olika håll fått höra önskemål om just dessa förändringar. Vi anser att det nu är rätt tid att efterkomma dessa krav. Vi skulle därmed få en smidigare anpassad lagstiftning byggd på det senaste decenniets erfarenheter. Vi förutsätter, på goda grunder, att en översyn kan ske i betydande enhet hos de berörda. Herr talman! Jag ber med det anförda att få yrka bifall till reservation 10 om provanställning.

Herr talman! Frågan gäller lagen om anställningsskydd, som de tidigare talarna har sagt infördes i början av 1970-talet. Den skulle egentligen skydda mot kapitalets maktutövning på arbetsplatserna, alltså neutralisera en del av Svenska arbetsgivareföreningens 32 §. Den reglerar ju turordningen vid uppsägning, saklig grund för uppsägning och grund för avskedande, provanställning m.m. Detta begränsar dock egentligen inte kapitalets makt så mycket, utan det blir kanske snarare så som vi skriver i motionen, nämligen att lagen skyddar de arbetande från de mest grova övergreppen från företagens sida. Lagen bygger således på en samsyn mellan å ena sidan de arbetande och å andra sidan företagen och kapitalet. Vi anser att det är fel utgångspunkt. Deltagande i strejk föranleder i vissa fall avskedande. Strukturomvandlingen går mycket snabbt i vårt samhälle. Det skapar en mängd problem, även för den lagstiftning som tillkom i början av 1970-talet. Under årens lopp har principerna om skydd för de arbetande i lagen om anställningsskydd tunnats ut. Man rättar mer och mer in sig efter arbetsköparintressenas behov. Vpk har haft, och har fortfarande, ett krav på att deltagande i strejk icke skall utgöra saklig grund för avskedande. Man har inte i något fall hittills kunnat konstatera att en strejk skulle ha varit ett okynnesyttrande, utan den har i de allra flesta fall framtvingats av motparten. Det kan gälla dåliga arbetsförhållanden, dåliga lönevillkor och annat. Till sist har man inte haft något annat val än att ta till en strejk, även om den enligt lagstiftningen är olovlig. I sådana fall kan det inte få föranleda avskedande. Vi menar också att den grundläggande bristen på arbetsplatserna är att fackföreningarna inte har någon rätt att stoppa avskedanden. Det bör de ha, och vi tycker att riksdagen bör uttala sig för det. På senare tid har det kommit upp en mängd fall på den svenska arbetsmarknaden som har gällt rätten att avskeda. Flera fall har behandlats i arbetsdomstolen. Där har man funnit att avskedandena inte har varit giltiga. H En rad fall som har reglerats enligt § 39 lagen om anställningsskydd har uppmärksammats i pressen. Denna paragraf ger arbetsköparen en exklusiv rätt att göra sig av med arbetskraft genom att köpa sig fri. Även om arbetsdomstolen säger att avskedandet är felaktigt, kan arbetsgivaren med stöd av lagen ändock vägra den som har blivit avskedad återanställning. Arbetsgivaren döms då att betala skadestånd enligt § 39. Vi tycker att det är häpnadsväckande att sådant får förekomma på den svenska arbetsmarknaden. Arbetsköparen kan alltså köpa sig fri med ekonomiska medel. På en rad andra områden kan man köpa sig tillgångar och fördelar i detta samhälle. Nu kan man också sortera ut arbetskraft, vilket är mycket anmärkningsvärt, som vi ser det. Vi menar att denna möjlighet måste tas bort. I vår reservation har vi föreslagit att man skall ha rätt till återanställning. Vi föreslår också — precis som man gör i en motion från socialdemokraterna — att mani preventivt syfte måste höja skadeståndsbeloppen ordentligt. En person som har blivit avskedad men fått rätt i arbetsdomstolen skall dock inte tvingas tillbaka till arbetsplatsen. Vår utgångspunkt är att den arbetstagare som har fått rätt i arbetsdomstolen skall kunna välja mellan att kunna gå tillbaka och att få skadestånd. Det finns naturligtvis också andra möjligheter, nämligen att helt avskaffa § 39. Då uppstår egentligen bara rätt till skadestånd. En annan viktig faktor som berör lagen om anställningsskydd är att koncernerna förändras så snabbt i dag. Processen har gått oerhört snabbt. Vi har nu koncerner som behärskar stora delar av näringslivet. Det medför problem för de fackliga organisationerna, inte minst på det internationella planet, vilket inte heller är löst. Arbetsrättslagstiftningen släpar efter. Man splittrar gamla företag i små bolagsenheter. Man köper och säljer inom koncernerna. Man ”omorganiserar” så att det blir nya bolagsenheter. Man stöper om koncernerna, och det kan bli nya turordningsregler i det fallet. Facken ordnar ändock i många fall genom avtal så att detta löser sig och så att den gamla sammanhängande arbetsplatsen blir en enda krets när det gäller turordningsreglerna. I vår motion säger vi att koncernbegreppet i dagens läge är juridiskt, ekonomiskt och arbetsrättsligt otidsenligt och att det måste förändras totalt. Huvudansvaret måste ligga hos koncernledningen för att man på bästa sätt framöver skall kunna ge de arbetande trygghet. Utskottet avstyrker motionen och tycker att den rådande formen är lämplig. När det gäller de här frågorna brukar man i bland hänvisa till översynsarbetet i departementet eller regeringskansliet. Nu har vi i utskottet ändå fått klart för oss att ambitionsnivån när det gäller detta arbete ligger på en mycket skral nivå. Det är således inte fråga om att förändra något i partsförhållandena. Det har vi fått klart för oss genom utfrågning av departementet. Det är fråga om någon form av praktisk översyn, kanske av juridiska eller andra frågor. Under årens lopp har socialdemokraterna gömt sig bakom det här översynsarbetet på ett eller annat sätt för att slippa ta ställning i dessa frågor, trots att de är ganska viktiga och att det i socialdemokratins djupa led funnits ett starkt missnöje. Jag kan bara konstatera att dessa blygsamma ambitioner knappast kommer att leda till någonting framöver. Det betyder också att den socialdemokratiska utskottsmajoriteten i det här sammanhanget ganska klart visar att den inte vill ändra i lagen om anställningsskydd till förmån för de arbetande, inte ens när det gäller penningbeloppens storlek vid avskedande. Jag tycker att detta är ett klargörande som är mycket viktigt. Dessa klargöranden kommer dock i vanlig ordning efter valet. Det är emellertid inte det första klargörandet efter valet från socialdemokratin eller det första accepterandet av en fortsatt eller förstärkt högerkurs som oroar vpk. Vi ser detta som ytterligare ett tecken på att den socialdemokratiska regeringens politik i än mindre utsträckning än tidigare företräder de arbetandes intressen. Därmed yrkar jag bifall till vpk:s reservation i detta betänkande.

Herr talman! Det var ett magnifikt avfärdande av den folkvalda församlingen, Sveriges riksdag, som Sten Östlund bestod oss med. Utredningar skall ske bakom lyckta dörrar inom det socialdemokratiska partiet. Riksda Prot. 1988/89:25 gen skall minsann inte sticka upp och begära några utredningar eller något 16 november 1988 översynsarbete. Dessa avslöjande uttalanden visar Sten Östlunds syn på Gm GA demokratin. Jag är rädd för att Sten Östlund därvid är talesman för en mycket bred majoritet inom socialdemokratin. Men här i riksdagen delar vi inte den uppfattningen, Sten Östlund! Sten Östlund talar om denna översyn. Det har ändå skett en dramatisk förändring av den socialdemokratiska majoritetens ställningstagande i utskottet. Så sent som i den första skrivningen till det betänkande som vi nu behandlar formulerade man sig så här: De frågor som är föremål för en kontinuerlig prövning i det pågående översynsarbetet av den arbetsrättsliga lagstiftningen i regeringens kansli — — —. Denna formulering har nu ändrats till: som följs med uppmärksamhet. Visst är det riktigt att det inte pågår något översynsarbete. På departementet sköter man sitt dagliga jobb. Översynen sker på Sveavägen på SAP:s partikansli och i LO-borgen. Riksdagen göre sig icke besvär! Sten Östlund beskyller mig för att komma med nattståndna argument, men Sten Östlund själv har inga argument alls. Han följer principen att det pappa gör är bäst: det är vi socialdemokrater som bestämmer, och det vi har sagt är det som gäller och är bäst för alla fram till dess att vi socialdemokrater har ändrat oss. Moderaternas förslag till ändringar i lagstiftningen är till för arbetsmarknadens bästa och även för de anställdas bästa. Det är mycket på dagens arbetsmarknad som inte fungerar bra. Vad säger Sten Östlund till alla de vikarier som finns inom vård och omsorg och till alla de kvinnor som aldrig får in en fast fot på arbetsmarknaden? Inom vissa landsting består nära 70 96 av nyanställningarna av tidsbegränsade anställningar, dvs. vikariat och andra former av korttidsanställningar. Kvinnor klagar över det ormbo av vikariat som arbetsplatsen består av. De klagar över att de aldrig kan planera sin tillvaro mer än ett par månader i sänder. De går år efter år på vikariat efter vikariat. Sten Östlund tar inte heller hänsyn till det faktum att arbetslivet, företagsamheten, näringslivet och arbetsmarknaden har förändrats. Jag håller inte med Lars-Ove Hagberg på så värst många punkter, men han gav i alla fall en god beskrivning av den oerhört dynamiska utveckling som har skett och de stora förändringar som har skett på detta område. Självfallet bör lagstiftningen i Sverige förändras med hänsyn till den utveckling och de förändringar som sker. Men för detta har Sten Östlund inte den ringaste förståelse. Han väntar tills partiet har bestämt sig någon gång på någon kongress.

Herr talman! Jag kan kanske uttrycka mig så här: Ibland tycker jag synd om Sten Östlund. Han är en metallarbetare, en hederlig varvsarbetare, som här måste ställa sig upp och försvara detta förslag. Jag kan förstå att han med tanke på sina egna erfarenheter i grund och botten vill ha en skärpning av lagstiftningen. Visst kan vi hänvisa till våra protokoll en bit tillbaka i tiden. Men om vi 61 tittar på hur utvecklingen är i dag blir inte dessa till någon fördel för Sten Östlund. Den lagstiftning vi har i dag urholkas, och den bör skärpas på en rad områden. Man kan bara bäva inför den stund då denna högkonjunktur på övertid blir en lågkonjunktur. Frågan är hur lagstiftningen i det avseendet kommer att hanteras framöver. Som gräns för lagstiftningen tar Sten Östlund upp t.ex. rätten till återanställning. Vi i vpk har pekat på detta och många gånger varit upprörda. Utskottet och riksdagen säger att vi har en lagstiftning, lagen om anställningsskydd. Innebörden i den lagstiftningen är egentligen, att om någon avskedas av den som har makten i ett företag och som icke är vald av någon instans utan har ärvt eller köpt företaget, skall lagen skydda den avskedade. Arbetsdomstolen hävdar att detta avskedande inte är korrekt. Den avskedade borde naturligtvis få vara kvar. Men arbetsköparen i detta fall säger att den avskedade inte får vara kvar, dvs. arbetsköparen köper sig fri. Då godkänner den demokratiska instansen denna ”rättighet” för denna makt, som inte är folkvald, att göra så. Ett skadestånd tas ut. Jag tycker att det är upprörande att man godkänner att lagstiftningen inte behöver följas. Man intar inte ens en human ståndpunkt och säger att den som har drabbats skall få avgöra frågan. Det är ett mycket måttligt krav från vår sida för att lösa detta problem. Det är fråga om en individ och vi tror på att han kan klara av att avgöra frågan om han kan vara kvar på en arbetsplats eller inte. Det kan ju t.o.m. vara så att han inte får något annat arbete och då alltså utestängs från arbetsmarknaden. Vi vet redan hur det har gått för dem som har drabbats av avsked. I en del fall har de fått det ganska besvärligt. Jag tycker att det är beklagligt att det är så. Det har nu avslöjats hur det var med översynsarbetet i regeringskansliet. Det vore nästan ett brott om man inte på departementet och kansliet hade ambitionen att följa upp frågorna på det normala sättet. Det skulle vara ett brott mot sitt uppdrag att inte göra så. Jag vänder mig mot ambitionsnivån och själva inriktningen av arbetet. Statssekreteraren har klart sagt att det i fråga om koncernfackligt arbete och koncernfackligt samarbete över gränserna inte skall ske någon förändring mellan parterna. Då finns hela tiden frågan om hur de anställda skall kunna hävda sina intressen för en god arbetsmiljö, bra arbetsförhållanden osv. Det är ett ganska klart besked från departementet, och jag förutsätter att det är regeringens ståndpunkt. Sten Östlund säger att socialdemokraterna har fattat beslut på deras kongress. Dessa beslut har jag refererat till tidigare, och jag tyckte att de var bra. Där talade fotfolket som var mycket upprört över händelsen på Malmö Strumpfabrik. Man fattade i alla fall på kongressen beslutet att denna händelse skall ses över. Men vad säger man då i regeringsdeklarationen om de kommande tre åren, Sten Östlund? Ingenting i det fallet. Regeringsdeklarationen är väl ändå vägledande för regeringens arbete framöver? Jag är mycket nöjd med att det har gått som det har gått på Volvo. Det är en stor framgång. Sten Östlund har naturligtvis rätt i att de moderata framstötarna är mycket beklagliga. Det måste vara andra saker som ger rätt till ett meningsfullt arbete. Det borde vara en mycket bättre rättighet än att bara hävda lagen om anställningsskydd. Vi borde ha rätten till ett meningsfullt arbete. Då handlar frågorna mera om arbetsmiljö och sådant som kan ge människor möjligheter att vara kvar på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag skall ta upp tråden, Sten Östlund, om lagen om anställningsskydd och dess samlade styrka. Jag har sagt tidigare, och vpk har deklarerat, att lagen om anställningsskydd är en av de bättre arbetsrättslagarna, eftersom den till viss del skyddar mot de allra värsta övergreppen från arbetsköparnas sida. Det var också en av meningarna med lagen. Men i övrigt flyttar den inte fram de arbetandes positioner på företagen. Den snabba utveckling som skett har dessutom uttunnat lagarna sedan 1974. Det är detta vi från vpk påpekar, och det är detta vi i den samlade arbetsrättsdiskussionen har velat peka på. Vi menar att det nu är dags för demokratiska rättigheter för de arbetande på jobbet. Den samlade styrkan har alltså tunnats ut på 1980-talet — det är min bedömning — framför allt till följd av de positioner som inte minst SAF:s organisationer har intagit och de värderingar man har där. Som jag sagt tidigare har LO:s samlade styrka på arbetsmarknaden försvagats. Att man i så stor utsträckning har blivit överspelad av kapitalintressena borde naturligtvis leda till en viss eftertanke. Det är väl så att Sten Östlund påverkade mycket innan han kom hit till riksdagen. Vad jag ville säga var att jag nästan tror mig veta att Sten Östlund delar många av de uppfattningar som omfattas av fackliga företrädare på ett lokalt plan som jag träffar, nämligen att denna lagstiftning bör skärpas. Vad jag ville påpeka var att här får nu Sten Östlund vara advokat för en mycket striktare linje än vad han egentligen skulle vilja stå för, om han inte befann sig i Sveriges riksdag. Jag noterar återigen att Sten Östlund inte har något att säga om den princip som jag har tagit upp, nämligen återanställningsrätten. Jag kommer tillbaka till frågorna: Vad händer egentligen i regeringens kansli eller i departementet? Arbetar man med en översyn, eller gör man det inte? På en fråga har vi fått ganska klart besked, nämligen den om det koncernfackliga samlararbetet över gränserna och i Norden. Regeringen och departementet klargör att man skall komma överens med Svenska arbetsgivareföreningen. Svenska arbetsgivareföreningen säger nej och har förhalat frågan år efter år. Denna princip gäller också på de andra arbetsrättsliga områdena. Är det den principen som skall gälla framöver, Sten Östlund? Jag är mycket besviken, eftersom det finns en mycket stark facklig opinion i denna och i andra arbetsrättsliga frågor för att förändra, medan SAF och dess organisationer med stöd av de borgerliga partierna hela tiden vill dra åt ett annat håll. Vad skall vi utnyttja denna riksdagsmajoritet till, Sten Östlund? Vi i vpk är beredda att ställa upp för klara framsteg härvidlag. När jag nu har ordet tycker jag det är viktigt att säga att de borgerliga reservanterna drar åt ett annat håll, vilket Sten Östlund också påpekade. Det är ett allvarligt tecken på att man vill luckra upp det hela. Det är också ett tecken på att framför allt moderaterna, men i flera fall med instämmande av de andra borgerliga partierna, under hela 80-talet har intagit positionen för en uppluckring av arbetsrättslagarna till förmån för arbetsköparnas intresse. Då tycker jag, Sten Östlund, att det är ännu viktigare att stå på de arbetandes sida. De borgerliga företrädarna pekar på de problem som vi kan se och nämner småföretag och de regler som finns. Varför har vi dessa regler? Jo, därför att i den svenska ekonomin, i det svenska samhället finns det ingen trygghet i jobbet. Samhället ger inte den vanlige arbetaren, man eller kvinna, någon trygghet. Är det så att man blir utkastad i arbetslöshet har man bara försäkringar att lita till. Man har inget jobb. Man har alltså inte rätt till ett meningsfullt arbete. Det är därför vi har dessa lagar. Det är ju systemet självt som har påkallat dessa skyddslagar för arbetarna. De borgerliga vill ha ett fritt kapitalistiskt system — naturligtvis med, som man säger, sina begränsningar i dess utövande. Ett sådant system vill jag inte ha. Det är faktiskt så att systemet självt kräver vissa begränsningar, om man vill hävda de arbetandes intresse. Från borgerligt håll vill man helt enkelt sopa rent från försök att försvara de arbetandes intresse. En annan viktig fråga i dagens läge är att hävda det meningsfulla arbetet, t.ex. att se till att de som arbetar kan ha sin trygghet, slippa slås ut från jobbet, ha en rimlig arbetsmiljö, ha rimliga arbetsförhållanden och bra arbetsorganisationer. Det sistnämnda är inte minst viktigt för tryggheten i jobbet.